Herr ålderspresident! Jag ber att till förste vice talman få föreslå Ingegerd Troedsson.

Eders Majestäter, Eders Kungliga Högheter, herr talman, herr statsminister! ”Mina herrar och perukstockar och lagfabrikanter! — Jag kommer utifrån folket — folket som tror och väntar. Det har genom att betala skatter, som blir allt större och större, fått rätt att i denna lagfabrik få sina egna nationella lagar stiftade men era lagar är utslag av den stora makten Penningens Vilja — en makt som även utan er underskrift skulle utsuga och förtrycka Folket. — Ni sändes hit att göra nytta och då Ni ser att det ej går att göra det här i parlamentet, försöker Ni ändå inbilla folket att det går. Det är svek, mina herrar — det är humbug — gement skoj.” Det är en ung man som står i talarstolen. Året är 1920. Sverige har fått sin första arbetarregering. Förväntningarna är stora och drömmarna heta. Nu ska det bli annorlunda i Sveriges riksdag. Nu ska det talas rent språk! Talet blev aldrig hållet. Det skrevs av en 20-årig anarkist i tidskriften Brand. Det är önskeuppfyllande som en dagdröm och har den nattliga drömmens stämning av ohjälplig pinsamhet. Talaren som äntligen får säga som det är blir utkastad. Ironin avslöjar kanske vem som är den hete, anarkistiske ynglingen. Det är Eyvind Johnson. Det var inte den första renhjärtade ynglingen som stod i Sveriges riksdag, beredd att kasta alla hänsyn och säga precis som det är. Säkert kommer många av er ihåg den unge man som lär sig alla talarknepen och som finner att alla talare som kommer före honom själv i kön redan har använt både dem och hela den svenska historien med sabelskrammel, uppgrävningar och trumvirvlar: ”De aldra mest patriotiska framröto sin passionerade kärlek till fosterlandet som älgar i brunsttiden. Huru kunde alla dessa hjärnor just komma på samma idé som han? Kanske det inte var några idéer? Mycket möjligt. Var det ord då? Ja, det var det! Det var ord!” Den unge adelsmannen i Strindbergs ”Det nya riket” kastar sitt manuskript för att tala rent språk. Han skriver ett nytt tal, ”enkelt anspråkslöst, 45 rakt på sak”. Det mottas med tystnad. När man läser Strindbergs rasande satir skulle man kunna tro att det aldrig blev någon representationsreform efter debatten 1865. Men det blev det ju, och det fanns faktiskt fler renhjärtade debattörer på Riddarhuset än Strindberg antyder. Tolv år efter reformens genomförande skrev den man som mer än någon annan hade ansvaret för att den verkligen kom till stånd, justitiestatsministern Louis de Geer, ett drama som hette ”Greve Lillie”. Där träffar vi på nytt talaren med det rena uppsåtet, som liksom Strindbergs unge greve förkastar praktretoriken för att enkelt och sakligt tala för det nya representationsförslaget. Louis de Geer skildrar samhället ungefär på samma sätt som Strindberg gör det i ”Röda rummet”, som kom samma år. Korruption, dubbelmoral och penningmakt är lika verksamma i båda verken. Det var det intensiva språkspelet som var Strindbergs eget. De nya idéerna och den obarmhärtiga analysen av jubelfesternas unkna tidevarv arbetades faktiskt fram på många håll.

Här finns redan utkastet till den rättrådige sanningssägaren i ”Det nya riket”. Han heter Sven Svensson, och när han talar går kammaren och äter frukost. Låt oss nu i nästa århundrade, i vårt århundrade, gå ”innanför den stora porten med sjuka sköldlejon, som dragit svansen mellan benen”. Det är märkligt hur vi känner igen oss. En talare är på väg upp i kammaren. Han är från författarens hemtrakt och kallas Gnohålet. Gnohålet är en lika löjlig figur som Strindbergs riksdagsbonde. Han går med ”lantligt knäande steg” och har gjort politisk karriär på frågan om importförbud när det gäller silkesstrumpor. Om Strindberg vände sig mot schablonerna kan man säga att Ivar Lo Johansson använde sig av dem för att uppnå den effekt han vill ha. Riksdagen är ett kafferep. Där avhandlas bara fruntimmerssaker. Man talar om silkesstrumpor och om priset på blöjväv. Den unge mannen står här på läktaren ovanför flintskallarna. Vi känner igen det: den unge uppriktige i ordvrängarnas palats på Helgeandsholmen, den unge arge mannen och perukstockarna. Det finns många varianter på motivet genom tiderna. Hur långt tillbaka kan man finna den arge unge mannen på riksdagsläktaren och den unge renhjärtade debattören som i plenum står upp och säger som det är? Och har han någonsin funnits i verkligheten? Jag tror vi har honom redan på riksdagen i Norrköping år 1800 — livs levande. Han är adelsman. Hans hjärta brinner för frihet, jämlikhet och broderskap. Om nätterna sover han med jakobinermössan på huvudet. Snart kommer han att avsäga sig sitt adelskap och stava sitt namn Järta, med j och ä. Han är en av de många politiska visdiktarna kring riksdagen. På den tiden sjöng man sin radikala kritik, och Järta har tillskrivits den beryktade visan med morgonböner för de fyra stånden, där adelsmannen börjar med att sjunga: ”Herre, låt mig städse dyrka Frihet utan skyldighet Och gif mina lungor styrka, När jag skriker rättighet. Där avger också borgaren en liten suck i samma innerliga psalmton, och den sucken har inte åldrats en dag på 188 år: ”Herre, låt ej kursen falla.

Herr talman, ärade ledamöter! När Ni, valda ombud för Sveriges folk, i dag samlas till riksmöte, inleds ett nytt arbetsår för Sveriges riksdag. Höstens val till riksdagen har medfört att flera nya ledamöter nu börjar sitt viktiga arbete här i riksdagen. Det är för Eder, liksom för övriga ledamöter, en ansvarsfull uppgift som ligger framför Eder. Många väsentliga frågor kommer att bli föremål för diskussion och beslut. Vi hälsar också en ny talman och önskar honom all framgång i hans viktiga värv. Jag nämnde i mitt anförande för ett år sedan att det fanns många tecken som tydde på bättre relationer mellan de två supermakterna. Det är glädjande att arbetet för internationell avspänning har varit framgångsrikt och att konkreta resultat har uppnåtts. Min förhoppning är att denna utveckling skall fortsätta och även ha betydelse för våra internationella relationer. Även om det internationella samarbetet har utvecklats positivt och medfört fortsatt avspänning, har inriktningen av den svenska säkerhetspolitiken stor betydelse både för oss själva och för norra Europa. Mot den bakgrunden kommer det att bl.a. vara av stor betydelse hur det svenska totalförsvaret utvecklas inom ramen för 1987 års försvarsbeslut. Under den gångna våren och sommaren har vi mötts av alarmerande rapporter om allvarliga miljöstörningar. Jag tänker främst på algblomningen under försommaren och säldöden, som kan äventyra sälstammen framför allt på västkusten. Vi påminns ständigt om hur känslig vår natur är. Balansen mellan teknisk utveckling och ekonomisk expansion samt omsorg om miljö och landskap är problem som fordrar stor uppmärksamhet. Jag har med dessa exempel på viktiga områden, som kommer att påverka Edert arbete, önskat framhålla hur betydelsefullt detta är för landets framtid. Det är dessutom väsentligt att Ni, liksom tidigare, i Edert arbete medverkar till att förtroendet för landets ledning och myndigheter upprätthålles. De beslut som Ni fattar under detta riksmöte kommer att beröra oss alla. Vi kommer med uppmärksamhet och intresse att följa Edert arbete för vårt lands utveckling. Jag önskar Eder alla välgång och lycka i detta viktiga värv och förklarar härmed 1988/89 års riksmöte öppnat.

Eders Majestäter, Eders Kungliga Högheter, herr talman, ledamöter av Sveriges riksdag! Sveriges neutralitetspolitik är av avgörande betydelse för vårt lands fred och oberoende. Den bidrar också till stabilitet och avspänning i vår del av världen. Kring denna politik finns en bred folklig uppslutning. Den kommer att fullföljas med kraft och konsekvens. Neutralitetspolitiken stöds av ett starkt försvar till värn för vårt oberoende. Kränkningar av svenskt territorium kommer aldrig att accepteras. Armén kommer att reformeras och effektiviseras. Det är regeringens föresats att söka breda lösningar i frågor som är av betydelse för vår nationella säkerhet. Regeringen har välkomnat överenskommelsen mellan Förenta staterna och Sovjetunionen om att avskaffa de landbaserade medeldistanskärnvapnen. Nu måste ansträngningarna inriktas på att bl.a. minska de strategiska rustningarna och få till stånd ett fullständigt provstoppsavtal. För detta verkar Sverige bl.a. inom ramen för sexnationsinitiativet. Regeringen kommer att fortsätta att arbeta aktivt för en kärnvapenfri zon i Norden och för en korridor fri från slagfältskärnvapen i Centraleuropa. Genom att stödja u-ländernas ekonomiska och sociala utveckling vill regeringen bidra till att vända tillbakagången i de fattiga länderna och lindra skuldkrisen. Biståndet skall vidare främja en framsynt hushållning med naturresurser och omsorg om miljön. Regeringen kommer att verka för att en global FN-konferens om miljö och utveckling inkallas 1992. I Centralamerika har de fem presidenterna undertecknat en fredsplan, som Sverige gett sitt helhjärtade stöd. Förhandlingar pågår om fred mellan Iran och Irak. De sovjetiska trupperna är i färd med att lämna Afghanistan. I flertalet av de regionala konflikterna har Förenta nationerna kunnat göra viktiga insatser. Sverige medverkar bl.a. i FN:s observatörsgrupper i Afghanistan och i Iran/Irak. Det är med glädje vi mottagit beskedet att Nobels fredspris i år går till FN:s fredsbevarande styrkor. Sverige har deltagit i så gott som samtliga FN insatser av detta slag. Det är också hedrande för Sverige att generalsekreteraren, i samråd med parterna, utsett vår FN-ambassadör till sin personlige representant vid fredsförhandlingarna mellan Iran och Irak. Det förnedrande apartheidsystemet i Sydafrika måste avskaffas. Ett beslut av FN:s säkerhetsråd, om bindande sanktioner mot Sydafrika, skulle vara den mest effektiva åtgärden i detta syfte. Konflikten i Mellanöstern tillhör de mest svårlösta i vår tid. Regeringen stöder aktivt strävandena att sammankalla en internationell fredskonferens i FN:s regi. Vårt land är beroende av ett fritt handelsutbyte nationerna emellan. Vi är pådrivande i de förhandlingar som nu pågår för att stärka frihandeln. Regeringen kommer, inom ramen för och i samverkan med övriga EFTA-länder, att fördjupa samarbetet med EG på alla samhällsområden, så långt detta är förenligt med neutralitetspolitiken. Också det nordiska samarbetet utvecklas. Härvid skall kraven på full sysselsättning, välfärd, god miljö och fackligt medbestämmande sättas i centrum. Möjligheterna till studier, arbete och kulturellt utbyte över nationsgränserna skall utvidgas. Regeringen avser att på flera sätt befästa och stärka rättssamhället. Domstolarnas och åklagarväsendets möjligheter att utföra sina viktiga uppgifter förbättras. Regeringen kommer att lägga fram förslag om åtgärder för att utveckla och effektivisera polisens verksamhet. Förslag om sänkt gräns för rattonykterhet kommer att föreläggas riksdagen. Lokalt brottsförebyggande arbete skall uppmuntras. Kampen mot våldet och den ekonomiska brottsligheten prioriteras. Kriminalvården måste bedrivas så, att rymningar förhindras. Samtidigt måste fängelsetiden och frivården underlätta en återanpassning efter frigivningen. Målet för den ekonomiska politiken är full sysselsättning och ökat välstånd för hela folket. Den alltför höga inflationstakten måste bringas ned. Därför måste budgetpolitiken vara fortsatt stram och de starka statsfinanserna bevaras. Kostnadskrävande reformer genomförs endast i den takt som utrymme skapas genom ekonomisk tillväxt, omprövningar av utgiftsprogram och rationaliseringar i den offentliga sektorn. Brist på arbetskraft och det låga sparandet begränsar tillväxten och driver upp priser och kostnader. Särskilda åtgärder kommer därför att sättas in för att öka sparandet och bättre ta till vara människors vilja till arbete. Förslag kommer att läggas fram för att öka konkurrensen och hålla tillbaka kostnaderna på områden där prisutvecklingen driver på inflationen. En sänkning av marginalskatten 1989 med tre procentenheter för i första hand heltidsarbetande kommer att föreslås. Senare under valperioden kommer förslag att läggas fram om en omfattande reformering av skattesystemet. Syftet är att stimulera arbete och sparande. Den statliga inkomstskatten skall sänkas och kapitalbeskattningen skärpas. Skattesystemet skall göras enklare och skatteplanering motverkas. Företagsbeskattningen kommer att reformeras i riktning mot lägre skattesatser och bredare skattebaser. Även den indirekta beskattningen skall reformeras. För att ytterligare öka sysselsättningen och möta bristen på arbetskraft kommer regeringen att utveckla den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Återkommande utbildning i arbetslivet och kompetensgivande vidareutbildning spelar härvid en viktig roll. Handikappades möjligheter att delta i arbetslivet måste ytterligare förbättras. Invandrarnas inträde på arbetsmarknaden bör underlättas. Arbetslivet skall göras tryggare och rättvisare. Regeringen kommer att inbjuda organisationerna på arbetsmarknaden och berörda myndigheter att delta i en arbetsmiljökommission för att göra särskilda insatser för de 400 000 mest utsatta arbetena. Kommissionen skall lägga fram förslag till åtgärder som ger hälsosammare arbetsmiljöer och som minskar de många arbetsskadorna. Under valperioden lagstiftas om en sjätte semestervecka. Denna reform genomförs stegvis. Det är angeläget att fortsätta arbetet med att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden. Kvinnor och män måste lättare kunna förena förvärvsarbete med föräldraansvar. Fortsatta åtgärder kommer att vidtas för att öka kvinnorepresentationen i olika beslutande organ. Den breddning av regionalpolitiken som ägt rum under senare år, med inriktning mot kompetenshöjning, utbildning och förbättrad infrastruktur, kommer att fortsätta. De små företagen svarar för mycket av dynamiken och förnyelsen i det svenska näringslivet. Strävan att skapa goda arbetsmöjligheter och utvecklingsmöjligheter för småföretagen kommer därför att fortsätta. Den generösa och solidariska flyktingpolitiken ligger fast. FN:s arbete för världens flyktingar skall få fortsatt starkt stöd. Rasism och främlingsfientlighet skall motverkas. Förslag kommer att föreläggas riksdagen om en ny utlänningslag. Väntetiderna i utlänningsärenden skall förkortas väsentligt. Hänsynen till miljö och natur måste prägla utvecklingen på alla samhällsområden. Riksdagens beslut om trafikpolitiken har därvid stor betydelse. En radikal miljöpolitik förutsätter en stark ekonomi. Arbetet drivs vidare för att nå överenskommelser över gränserna om minskade luftoch vattenföroreningar och om skydd för jordens klimat. Avvecklingsplanen för freon fullföljs. Industrins produkter och processer skall bli renare genom hårda krav och snabb anpassning till ny teknik. Givna tillstånd omprövas. Kraven på miljöfarliga produkter, kemikalier och avfallshanteringen skärps. Nya kemiska ämnen förhandsgranskas. Miljöavgifter införs redan år 1989 på klororganiska föreningar och svavel. Förslag om miljöavgift på andra ämnen, bl.a. på koldioxid, presenteras under mandatperioden. All miljölagstiftning skall ses över och samordnas. Förslag till ny naturvårdslag liksom ytterligare skärpningar av miljöskyddslagen presenteras under mandatperioden. Miljöskyddsorganisationen ges ökade resurser. Särskilda åtgärder sätts in i speciellt utsatta regioner, t.ex. västra Skåne och Sundsvall/Timrå-området. Regeringen inbjuder inom kort företrädare för de tre storstadsregionerna till överläggningar om hur miljön i dessa områden skall förbättras. Förslag kommer år 1990 att föreläggas riksdagen om vilka två reaktorer i kärnkraftverken Barsebäck och Ringhals som skall tas ur drift 1995 och 1996. Energisystemet förändras så att försurningen minskar och klimatpåverkan motverkas. Regeringens jordbrukspolitik syftar till ett livskraftigt jordbruk utan skadlig påverkan på miljön. En förskjutning måste ske från dagens intensiva produktion till ett jordbruk som bättre motsvarar de krav som ställs när det gäller miljön och den regionala fördelningen. Alternativodling skall stimuleras. Det öppna landskapet värnas. Den internationella utvecklingen kommer också att ställa krav på en omställning av jordbruksstödet till former som innebär minskad protektionism. Regeringen avser att utveckla livsmedelspolitiken så att prisutvecklingen dämpas och konsumenterna erbjuds livsmedel till rimliga priser. Livsmedelskontrollen skärps. Den offentliga sektorn skall förnyas för att bättre tjäna människorna efter deras behov och önskningar. Servicen och valfriheten skall öka. Effektiviteten skall främjas, bl.a. genom att de anställdas initiativkraft får ett vidgat utrymme. Föräldraförsäkringen byggs ut från 9 till 18 månader, med ersättning enligt inkomstbortfallsprincipen. Utbyggnaden skall vara slutförd 1991. Den första etappen, som träder i kraft den 1 juli 1989, innebär ytterligare tre månaders ersättning. Regeringen avser, bl.a. genom hälsooch sjukvårdsberedningens arbete, att ägna stor uppmärksamhet åt att alla får rätt till en hälsooch sjukvård av hög kvalitet. Personalrekryteringen inom vården och omsorgen måste förbättras. Situationen för svårt handikappade samt för handikappade barn och deras familjer kommer att uppmärksammas särskilt. Äldreomsorgen byggs ut i syfte att skapa trygghet, självbestämmande och valfrihet för äldre. Kampen mot HIV och aids skall fortsätta, liksom kampen mot droger. Regeringens proposition om grundskolan föreligger nu för behandling. Gymnasieskolan reformeras. Det innebär förändringar av såväl de yrkesinriktade som de teoretiska linjerna. Alla ungdomar under 20 år skall beredas plats i gymnasieskolan. Vuxenutbildning, arbetsmarknadsutbildning och personalutbildning skall samordnas bättre. Ansträngningarna att uppnå ökad jämställdhet och en jämnare social sammansättning på alla utbildningsvägar kommer att intensifieras. Särskilt invandrarungdomarnas situation kommer att uppmärksammas. Det internationella samarbetet inom forskning och utveckling blir allt viktigare. Regeringen kommer att fortsätta arbetet med att skapa goda förutsättningar för svenskt näringsliv och svenska forskare att delta i det internationella forskningssamarbetet. Under den kommande valperioden skall 300 milj.kr. satsas på förnyelse och utveckling av kulturlivet. Barn och ungdomar skall ges ökade möjligheter att möta och själva utöva musik, dans, sång, litteratur, teater och andra konstnärliga verksamheter. De konstnärliga yrkesutövarnas villkor skall förbättras. Kulturlivet i hela landet skall stärkas. Folkrörelserna, inte minst ungdomsorganisationerna och idrottsrörelsen, utför ett värdefullt arbete som skall stödjas och underlättas. Bostadsbyggandet skall ha en sådan omfattning att behovet av bostäder kan tillgodoses. Ansträngningarna för att få fram fler bostäder till unga intensifieras. Resurser frigörs för bostadsbyggande genom begränsningar av annat byggande i överhettade regioner. Ytterligare åtgärder för att begränsa kostnadsutvecklingen vidtas. Till statsråd och chef för justitiedepartementet kommer Laila Freivalds att utses. Till statsråd och chef för bostadsdepartementet kommer Ulf Lönnqvist att utses. Till statsråd och chef för industridepartementet kommer Ivar Nordberg att utses. Till statsråd och chef för civildepartementet med ansvar för löner och priser, pensioner, strukturfrågor, kommuner, polis och ADB kommer Bengt K Å Johansson att utses. Till konsultativt statsråd och biträdande finansminister kommer Odd Engström att utses. Till konsultativt statsråd i civildepartementet med ansvar för konsumentpolitik, ungdom, folkrörelser, jämställdhet och kyrkofrågor kommer Margot Wallström att utses. De kommande tre årens politik kommer att sätta sin prägel på utvecklingen i vårt land under nästa decennium. De närmaste åren ställs vi inför utmaningar med verkningar in i nästa århundrade. Skiftet mellan 80 och 90-talen bör därför användas för att långsiktigt befästa och stärka det som måste vara grunden även för den framtida utvecklingen: ekonomin, sysselsättningen och välfärden. Därmed skapar vi också handlingsutrymme för den förnyelse och de nya insatser som krävs på en rad viktiga områden: inom miljöoch energipolitiken, i den gemensamma sektorn, i arbetslivet, på skatteområdet och för att stärka vårt samarbete — ekonomiskt, socialt och kulturellt — med andra länder. Förutsättningar för en sådan inriktning av politiken är gynnsamma: Den internationella utvecklingen ger hopp om ytterligare steg mot fred, frihet och ökad förståelse mellan nationer och folk. Sveriges ekonomiska läge har kraftigt förbättrats under senare år. Sysselsättningen i vårt land är hög. Välfärdssamhället vilar på en bred folkopinion. Det finns en stark politisk vilja och uppslutning för att med kraft angripa miljöproblemen. Vi kan på goda grunder känna optimism inför framtiden. Men det finns också skäl att påminna om hur snabbt en gynnsam utveckling kan vändas i sin motsats. Det skedde under 70-talet, när svensk ekonomi drabbades av den svåraste krisen sedan 30-talet. De uppgifter vi har framför oss, och riskerna för snabba dramatiska förändringar, innebär att det kommer att krävas ansvar, politisk handlingskraft och förmåga till samarbete också i framtiden. För första gången på 70 år tar nu ett nytt parti säte i riksdagen. Jag vill hälsa miljöpartiet de gröna och dess ledamöter välkomna till vad jag hoppas blir ett inspirerande riksdagsarbete. Vi har alla ett gemensamt ansvar för att de tre kommande åren blir goda för vårt land och alla dess invånare, för miljön, för våra relationer med omvärlden och för kontakterna och samvaron oss människor emellan i vardagen, oavsett var vi har vårt ursprung. Det är regeringens ansvar och strävan att ta till va verka för breda lösningar och att föra en politik i hela folkets intresse. a alla goda initiativ, att

Herr talman! Valberedningen har enhälligt beslutat godkänna gemensamma listor för val av ledamöter och suppleanter i konstitutionsutskottet. I egenskap av ordförande i valberedningen ber jag att till herr talmannen få överlämna dessa listor.

Herr talman! Moderata samlingspartiet är starkt kritiskt till innebörden i det utskottsinitiativ som kammaren nu har att fatta beslut om. Vi moderater tycker att det utgör ett skolexempel på hur förändringar av riksdagens arbetsformer inte skall äga rum. Frågan om antalet ledamöter i utskotten och om hur partier som har passerat fyraprocentsspärren skall beredas plats i utskotten har diskuterats mycket länge och mycket ingående. Den ordning som fortfarande gäller — 15 ledamöter per utskott — har inte kommit till av bara farten. Det har emellertid det förslag gjort som kammaren nu skall behandla. Formellt är det fråga om ett utskottsinitiativ, men i själva verket har initiativet tagits av de förhandlare från partierna som har förhandlat om utskottsfördelningen. Konstitutionsutskottet har nu haft att expediera ett framhastat beslut, vars konsekvenser, herr talman, på intet sätt har utretts. Detta borde kännas genant för de ledamöter som under en följd av år har deltagit i diskussionen om antalet ledamöter i utskotten och om hur en fördelning skall ske. Vad inte göras skall är allaredan gjort. Konstitutionsutskottet har förvandlats till ett expeditionsutskott för andra intressen. Utåt har det framställts som om det bara handlar om att ge miljöpartiet platser i utskotten. Så är det inte. Frågan om utskottsrepresentation har behandlats under många många år. Det har skett i konstitutionsutskottet, i statliga utredningar och i andra sammanhang. Det har då visat sig att antalet 15 ledamöter trots allt har varit det bästa. Några konkreta förslag om utvidgningar har inte lagts fram, trots alla de diskussioner som har förts. En ökning av antalet ledamöter medför en rad problem. Vi kan i detta sammanhang lämna därhän de rent praktiska och ekonomiska problemen, eftersom de går att lösa även om det nog blir litet mer problematiskt och 87 dyrbart än man i hastigheten har föreställt sig. Mer allvarligt är det att riksdagens storlek och utskottens ledamotsantal har en viss relation. Det kommer nu att finnas 272 ordinarie utskottsledamöter i stället för 240. Med tanke på att ett antal ledamöter av olika skäl inte tjänstgör i utskotten och den normala frånvaro som förekommer bland ledamöterna, t.ex. på grund av internationella uppdrag, offentliga uppdrag inom landet och sjukdom, kommer det ibland att bli svårt att få full besättning av ordinarie ledamöter i utskotten. Detta problem borde ha utretts innan beslut fattades. Den princip som man nu försöker fastlägga, eftersom det är detta det handlar om vad som än har sagts, går ut på att varje parti som har passerat fyraprocentsspärren skall garanteras representation i utskotten. Men detta kräver faktiskt, om man skall vara konsekvent fullt ut, 25 ledamöter per utskott. Det är självfallet helt orimligt. Detta visar med vilket lättsinne de som står bakom förslaget har behandlat viktiga frågor. Principen kan ju rimligtvis inte bara gälla att bereda plats åt miljöpartiet. Även eventuella andra partier — vi vet ju icke vilken typ av partier vi kommer att få i riksdagen under 90-talet — måste ha samma rätt som miljöpartiet kommer att få i och med denna utvidgning, om vi skall vara någorlunda principiella. Detta kommer, herr talman, att leda till problem som vi ännu icke kan överblicka. Hur löser man då frågan om de mindre partiernas utskottsrepresentation? Det finns naturligtvis en rad saker som borde ha diskuterats. Man kan minska antalet utskott och samtidigt öka antalet ledamöter i varje utskott. En minskning till 14 utskott skulle ge 238 utskottsplatser, om man utgick från 17 ledamöter i varje utskott. En utskottsreform kunde också av helt andra skäl, herr talman, vara önskvärd. Frågan om totalproportionaliteten kan utredas ytterligare liksom möjligheterna för suppleanter att få en garanterad rätt att föra fram särmeningar i utskottsbetänkanden. Riksdagsordningen, herr talman, skall det inte kunna tummas på hur som helst. Partierna skall visa respekt för den. Riksdagsordningen måste vara styrande för riksdagsarbetet. Om den skall ändras, skall det ske efter noggrann utredning och helst i brett samförstånd. Riksdagens rykte förbättras inte av de manövrer som nu håller på att ske. I stället för att sträva efter en långsiktig lösning har man rusat i väg. I själva verket handlar det om maktspråk från socialdemokraternas sida. Det kan konstateras att övriga partier, förutom moderata samlingspartiet, har varit ovanligt lättskrämda. Det bådar inte gott för framtiden. Vem vet vilka propåer vi får från socialdemokratiskt håll nästa gång när det gäller förändringar av riksdagsordningen och riksdagens arbetsformer. Den lösning som nu föreslås hade kunnat förhindras om ytterligare något parti utöver moderata samlingspartiet hade haft kraft och mod att säga nej. Talet om att man varit nödd och tvungen klingar falskt. Ingen är nödd och tvungen till förändringar av detta slag och på dessa villkor. Utskottsrepresentation hade alltså kunnat beredas miljöpartiet inom samtliga utskott inom ramen för ett antal på 15 ledamöter om inte socialdemokraterna hade framhärdat. Nu blir det paradoxala resultatet att socialdemokraterna, som förlorade tre mandat i riksdagsvalet, ökar sitt antal platser i varje utskott från sju till åtta. Jag tror att svenska folket har svårt att förstå den valmatemati ken. Det är i sanning ett märkligt resultat som alla partier utom moderata samlingspartiet nu medverkar till. Den föreslagna förändringen minskar emellertid också minoritetsskyddet i utskotten. I dag räcker det om fem ledamöter yrkar på remiss, t.ex. för upplysningars inhämtande. Det innebär i praktiken att det krävs två partier för att få till stånd ett utnyttjande av minoritetsskyddet. Nu kommer det i stället att krävas sex ledamöter, herr talman, för att utnyttja minoritetsskyddet. Och det innebär att man måste öka antalet partier från två till tre för att kunna utnyttja och företräda minoritetens intressen på ett effektivt sätt. Minoritetsskyddet försvagas alltså på grund av det som nu håller på att ske. Det här är saker som, såvitt jag kan förstå, över huvud taget icke har berörts under de förhandlingar som har föregått detta beslut. Herr talman! Jag ber att få yrka avslag på det framlagda utskottsinitiativet.

Herr talman! Sedan lång tid tillbaka har man efterlyst regler i riksdagsordningen som skall garantera samtliga partier som passerat fyraprocentsspärren representation i riksdagens utskott. Från socialdemokratisk sida har vi vid upprepade tillfällen gett uttryck för vår uppfattning att det är otillfredsställande att reglerna för utskottens tillsättande inte garanterar att mindre riksdagspartier får delta i utskottsarbetet. Genom att helt ställas utanför utskotten får ett parti och dess ledamöter svårigheter att verka i riksdagen. Möjligheterna att påverka resultatet av ärendebehandlingen i riksdagen kommer självfallet att minska. Ett parti som är utestängt från utskotten kommer likaså inte heller att få samma insyn i beredningsarbetet som de partier som är företrädda i utskotten. Det är också en nackdel för riksdagsarbetet att alla partiers ståndpunkter inte framgår av utskottsbetänkandena. Anders Björck höll här ett typiskt konservativt anförande. Han säger att moderaterna avser att slå vakt om goda, konstitutionella förhållanden genom att vägra medverka till en ändring av en tilläggsbestämmelse i riksdagsordningen, som skulle möjliggöra samtliga sex riksdagspartiers representation i utskotten. Denna kallsinnighet gentemot små partiers elementära rättigheter i en folkvald riksdag förenas egendomligt nog med klagomål över en marginell försvagning av minoritetsskyddet som skulle bli följden av 17-mannautskotten. Det är inte en argumentering som imponerar. I den moderata reservationen sägs att den föreslagna ändringen inte bör genomföras av annat än en bred riksdagsmajoritet. Detta har också varit socialdemokraternas uppfattning vid de förhandlingar som har förts inom en arbetsgrupp, bestående av företrädare för samtliga sex riksdagspartier. Till skillnad från vice ordföranden anser jag att kravet på bred anslutning till förslaget har tillgodosetts. Som framgick av Anders Björcks eget anförande är det ju enbart moderaterna som har vägrat att ansluta sig till det utskottsinitiativ som vi framlägger i betänkandet. De fem övriga partierna är ense om att föreslå att frågan om utskottsrepresentation löses på det sätt som framgår av betänkandets bilagedel, där förslag till lag om ändring i en av riksdagsordningens tilläggsbestämmelser återfinns. Det möjliggör för den nyvalda riksdagen att inom föreskriven tid välja utskott med 17 ledamöter i vart och ett av dem. De skulle bestå av åtta socialdemokrater, tre moderater — det är således oförändrad representation trots valnederlaget, Anders Björck — två folkpartister, två centerpartister samt en ledamot från vartdera vänsterpartiet kommunisterna och miljöpartiet de gröna. För konstitutionsutskottets del innebär förslaget att ytterligare två ledamöter, utöver de 15 som utsågs i går, skall väljas vid utskottsvalet i nästa vecka. Jag noterar med glädje att vi i utskottet har blivit fullkomligt ense om proceduren för den ändringen. I likhet med Anders Björck skall jag något beröra förarbetena till den bestämmelse i riksdagsordningen som innebär att inget utskott borde ha mindre än 15 ledamöter, som det står i huvudregeln. Enligt grundlagberedningen vore detta ett lämpligt tal för att utskotten skall kunna arbeta under smidiga och effektiva former. Även det tillägg som finns i skrivningen från grundlagberedningen, och som Anders Björck inte återgav här, bör emellertid återges. I denna anges att från den utgångspunkten borde i varje fall en övre gräns för utskottens storlek gå vid ungefär 20 platser. Eftersom det sägs i reservationen att beredningens uttalande i denna del inte ifrågasatts, är det nödvändigt att ha klart för sig vad kommittén verkligen sade om lämplig gräns för ledamotsantalet. Jag vill samtidigt bestrida att en utökning av antalet utskottsplatser nu skulle, som det har påståtts, öppna vägen för framtida snabba förändringar av riksdagsordningen, beroende på hur kommande val utfaller. När det gäller den frågan vill jag instämma i det särskilda yttrandet från folkpartiet och centerpartiet, där det sägs att man inte får se beslutet som prejudicerande för hur frågan om utskottsrepresentationen skall avgöras i framtiden. Beslutet är enbart grundat på de omständigheter som förelåg efter 1988 års val. Sedan vill jag säga några ord om den debatt som har förts under många år och som har handlat om utskottens sammansättning. Både Anders Björck och jag har varit inblandade i den debatten. Vid de tillfällen denna fråga har diskuterats har man alltid, inte minst från borgerlig sida, fäst avseende vid att det politiskt relevanta styrkeförhållandet i kammaren så nära som möjligt skall komma att avspeglas i varje utskott. Sådana uttalanden finns exempelvis i grundlagberedningens slutbetänkande från 1972. Våren 1979 antog riksdagen en rekommendation som skulle vara vägledande vid upprättande av de gemensamma listorna över utskottsplatsernas fördelning. Det förordades en proportionell fördelning av det totala antalet utskottsplatser i enlighet med partiernas styrkeförhållande i riksdagen. I denna rekommendation, som stöddes av alla partier utom moderaterna, fanns en reservation instucken. Det förutsattes nämligen att valberedningen — den valberedning som riksdagen väljer — skulle kunna finna anledning att i vissa fall modifiera metoden för att åstadkomma likartade majoritetsförhållanden i samtliga utskott. Eftersom Anders Björck nu uttalar sig om sin beredvillighet att medverka till mindre partiers utskottsrepresentation, bör man ändå erinra om att det inte gick att uppnå någon överenskommelse vid utskottsvalen hösten 1979. Det ledde till att vänsterpartiet kommunisterna inte hade någon utskottsre presentation åren 1979-1982. När Anders Björck säger att det skulle vara lätt — Prot. 1988/89:5 att tillmötesgå de små partiernas krav på utskottsrepresentation, vill jag som 6 oktober 1988 har varit med länge påstå att Anders Björck sannerligen inte har lämnat några konstruktiva bidrag i den frågan. Under de diskussioner vi har fört har FREE Pre han bara sagt: Nej, nej, nej. Han har inte kommit med någon hjälp för att tioniriksdagensutlösa dessa problem. skott I fjol förde inte konstitutionsutskottet ett förslag från regeringen om proportionell fördelning av utskottsplatserna vidare, eftersom samtliga borgerliga partier motsatte sig detta. Det motiv som då anfördes från borgerlig sida för att säga nej till förslaget var de nackdelar som ansågs föreligga från parlamentarismens synpunkt med den ordning som innebär att minoriteten får fler platser än majoriteten i några utskott.

Herr talman! Först vill jag instämma i Olle Svenssons konstaterande att det är bra att vi kan lösa själva behandlingsproceduren i kammaren under stor enighet. Herr Svensson sade att jag hade hållit ett typiskt konservativt anförande. Jag vet inte om jag skall känna mig så särskilt träffad av detta, eftersom jag vet med vilken enorm konservatism Olle Svensson har bekämpat alla förslag om förändringar i riksdagsordningen, sådana som t.ex. skulle ge oss öppna utskottsförhör, öka öppenheten och effektivisera granskningen. Där är det nog Olle Svensson som har varit den konservative. Sanningen, herr talman, i den här historien är att socialdemokraterna inte ville släppa ifrån sig några platser till miljöpartiet, vilket vi inom moderata samlingspartiet var beredda att göra. Vi skulle inom ramen för 15 platser ha kunnat lösa hela problematiken. Detta är sanningen och ingenting annat. Olle Svensson säger att jag polemiserar mot vad som sades tidigare osv. Det är ju på det sättet att Olle Svensson polemiserar exakt mot den linje han såsom KU:s ordförande drev i våras. Där fanns inget förslag om utvidgning till 17 ledamöter. Så har jag några frågor att ställa till Olle Svensson. För det första vill jag fråga: Anser Olle Svensson att den ändring av riksdagsordningen som nu skall genomföras blir genomförd på ett rimligt sätt? Har Olle Svensson någon kritik mot att man under en dryg vecka forcerar fram en ändring av riksdagsordningen på det sätt som nu sker? För det andra vill jag beröra det som Olle Svensson sade om minoritetsskyddet. Jag vet att Olle Svensson aldrig har varit någon varm anhängare av minoritetsskydd, men han kallade den här ändringen en marginell försvagning av minoritetsskyddet. Om Olle Svensson verkligen är intresserad av minoritetsskyddet har han nu chansen att ge besked.

Ett svar på den frågan skulle vara ett bra test på Olle Svenssons sinnelag när det gäller att skydda minoriteters rättigheter i våra riksdagsutskott.

Herr talman! Till Anders Björck vill jag först säga att jag har i folkstyrelsekommittén medverkat till förslaget att det skall bli möjligt att genom öppna utskottsutfrågningar inhämta sakupplysningar. Denna ordning började ju också tillämpas den 1 februari i år. Men hur rimmar Anders Björcks krav på ökad insyn med hans ställningstagande att i dag gå emot en överenskommelse som innebär att riksdagens samtliga sex partier får möjligheter att delta i beredningsarbetet i utskotten? Jag tycker att det är ett flagrant exempel på minoritetsförtryck att lägga fram ett sådant förslag. Röstas moderatreservationen igenom får vi inte representation för ett av partierna i utskotten. Detta vänder jag mig mot. Om man upptäcker bristen att man med nuvarande regler i ett 15 mannautskott skulle utestänga ett parti som har 20 ledamöter är det lämpligt att, även om det går snabbt, ändra en tilläggsbestämmelse i riksdagsordningen. I fråga om den avvägningen tycker jag att det är lätt att göra ett val. När det gäller minoriteters rättigheter i utskotten tycker jag att de nuvarande reglerna gott kan få bli kvar. Det är mycket vanligt att även en majoritet stöder begäran om utredning. Där har vi en öppenhet redan nu i utskotten, och jag tror att de nuvarande reglerna kommer att fungera. Skulle det visa sig att det blir svårigheter kan man se över dessa senare. Jag tycker alltså att då Björck nitälskar för de i utskotten deltagande partierna, samtidigt som han vill ställa ett parti utanför varje som helst utskottsrepresentation, silar han mygg och släpper igenom kameler i dörren till den goda demokratin.
Herr talman! Jag tror att vi som tillhört kammaren ett tag vet att Olle Svensson är en utomordentligt lojal person — lojal mot sin partiledning. Han är beredd att försvara vilka förslag som än kommer fram. Ibland skulle man kanske önska att han litet mera tänkte igenom vad det faktiskt är han säger. När han här påstår att vi inte velat bereda miljöpartiet plats i utskotten far han ju med osanning. Vid de överläggningar som skett har vi varit beredda att — om alla partier skulle vara det — avstå platser, så att miljöpartiet skulle få plats i samtliga utskott. Vi moderater var alltså i minoritetsskyddets intresse beredda till detta, Olle Svensson, trots att miljöpartiet inte precis har höjt oss till skyarna under den gångna valrörelsen. Men Olle Svenssons parti har talat maktspråk och sagt nej. Ni socialdemokrater har inte velat avstå platser. Vi vill inte schackra med riksdagsordningen hur som helst, och vi beklagar att andra partier blev så skrämda av det socialdemokratiska maktspråket att de föll på upploppet. Olle Svensson säger att det här med minoritetsskydd är väl inte så viktigt. Jo, det är faktiskt mycket viktigt med minoritetsskydd, Olle Svensson. Det är djupt beklagligt att Olle Svensson inte kan ge ett besked, att den här saken skall vi se på mycket kvickt, därför att det blir förändringar när man ökar antalet platser från 15 till 17. Det skulle ha väckt respekt om Olle Svensson vågat göra detta. Vi måste ändå få en förbättring av utskottens minoritetsskydd, herr talman, efter händelserna i somras, då vi hade oerhörda bekymmer med att driva fram de öppna utskottsförhör som hölls i en speciell fråga. Jag tycker att man måste vara konsekvent. Genomför man en ändring från 15 till 17, så blir det följdproblem. Dessa bör man rimligtvis lösa lika snabbt, om man skall vinna trovärdighet på detta område. Herr talman! Det är faktiskt på det sättet att antalet 15 slog socialdemokraterna vakt om så sent som i våras, när vi i kammaren diskuterade folkstyrelsekommitténs förslag. Olle Svensson slog kraftfullt vakt om antalet 15. Nu är han en lika glad, en lika lojal, en lika pigg förespråkare för 17. Jag måste säga att ibland beundrar jag en person som så snabbt kan svänga på klacken och göra det med så gott humör som Olle Svensson alltid visar, när han tvingas följa med i sin partilednings olika turer i konstitutionella frågor.

Herr talman! Svenska folket fick ju i somras vara med om Anders Björcks ohövligheter gentemot ordföranden i KU, och det är inte så konstigt att han i dag fullföljer personangreppen. Jag känner honom, och jag tror att han inte kan mena så mycket allvar med detta. Har inte Anders Björck lagt märke till att vi sedan i våras efter riksdagsvalet har fått ett nytt parti i riksdagen? Vad vi diskuterar är ju följande: Är det rimligt att ett parti som har 20 ledamöter enligt de nu gällande reglerna för 15-mannautskott skall utestängas från utskottsrepresentation? Jag finner att detta är orimligt. Jag tycker därför inte att folkpartiet och centerpartiet, eller övriga partier som har medverkat till det framlagda förslaget, skall mästras av Anders Björck. Jag konstaterar att fem partier av sex vill ge miljöpartiet möjligheter att verka i utskotten. Det sjätte har efter förhandlingar i sitt slutliga ställningstagande sagt nej, och det hedrar inte Anders Björck. Det hedrar möjligtvis hans lojalitet gentemot moderata samlingspartiet.

Herr talman! Vi har i den uppkomna situationen från folkpartiets sida tyckt att det har varit naturligt och även praktiskt att bereda miljöpartiet platser i utskotten. Vid tidigare utskottsval har partierna i regel kunnat hantera denna fråga på ett tillfredsställande sätt inom ramen för gällande regler. Partierna har därmed kunnat få utskottsrepresentation som motsvarat deras storlek i riksdagen. Detta hade även kunnat göras i år. Men socialdemokraterna har satt sig på bakhasorna. Folkpartiet har erbjudit sig att avstå ett antal utskottsplatser, och man har ansett att alla partier skall göra likadant. Centern har föreslagit samma sak, och moderaterna har kunnat tänka sig att acceptera en sådan lösning. Socialdemokraterna har dock motsatt sig att avstå sin andel, och de har därmed förhindrat en praktisk lösning av frågan. Jag tycker inte att Olle Svensson skall slå sig så hårt för bröstet och tala om demokrati och generositet. Det resultat vi nu ser är ett utflöde av bristande generositet från socialdemokratin och ett uttryck för maktspråk. Under förhandlingarnas gång har socialdemokraterna föreslagit antingen att miljöpartiet skall förpassas till suppleantplats — och därmed inte sitta med vid borden och kunna framställa yrkanden — eller att de borgerliga partierna skall avstå platser eller att centerpartiet skall betala allt. Alla andra skall avstå, betala eller placeras utanför, och socialdemokraterna skall inte bidra med något! Resultatet ser vi nu: Miljöpartiet får sina platser i utskotten samtidigt som socialdemokraterna snor åt sig en plats till i utskotten. När det handlar om våra gemensamma spelregler skall man vara aktsam mot att med snabba kast åstadkomma förändringar i dessa. Man måste även försöka förutse effekterna på längre sikt. Något sådant har inte skett i detta fall. I och med dagens beslut löser vi ett nu aktuellt problem med regler som vi för närvarande inte kan förutse konsekvenserna av i framtiden. Det är inte tillfredsställande. I den uppkomna situationen tolererar vi i folkpartiet förslaget om en utökning av antalet utskottsplatser till 17. Vi kommer således att rösta för utskottsinitiativet. Men detta är inte ett utslag för att vi känner oss särskilt skrämda i folkpartiet. Det är resultatet av socialdemokraternas maktspråk och bristande generositet och av vår uppriktiga önskan i folkpartiet att bereda miljöpartisterna ordinarie platser i utskotten. Samtidigt vill jag understryka att folkpartiet inte anser sig bundet för framtiden i frågan om hur utskottsplatserna skall fördelas. Det har vi också framfört i ett särskilt yttrande som är fogat till betänkandet.

Herr talman! Det förslag som riksdagen nu står i begrepp att anta är inte den bästa lösningen på det problem som har uppstått. Den hast med vilken förändringarna i riksdagsordningen genomförs är inte heller bra. Vi har från centerpartiets sida tillsammans med folkpartiet i ett särskilt yttrande angett hur vi anser att den uppkomna situationen borde ha lösts. Utgångspunkten har varit att vi har ansett att det är riktigt att miljöpartiet med sina 20 mandat också blir representerat i riksdagens utskott. Det är värdefullt för ett parti att under beredningsstadiet kunna följa ärendenas behandling. Det är många upplysningar som kommer in till ett utskott och som alla partier av någon storlek borde kunna få ta del av. Även ur kammarens synpunkt är det till fördel om, när ett utskottsbetänkande har lagts fram, det finns en någorlunda överblick över vilka förslag som föreligger inför beslutet. Vi i centerpartiet har alltså från början haft uppfattningen att miljöpartiet borde få platser i utskotten. Samtidigt har vi ansett att denna fråga med fördel hade kunnat lösas inom ramen för det antal ledamöter vi nu hariutskotten, dvs. 15. Genom en överenskommelse mellan partierna borde man ha kunnat klara av denna fråga. Det är ett misslyckande att det inte har varit möjligt. Under förhandlingarnas gång, och även genom inläggen i kammaren i dag, har det visat sig att det är socialdemokraterna som inte har velat acceptera den lösning jag menar hade varit den bästa. Detta är litet egendomligt med hänsyn till att man från socialdemokratisk sida — i varje fall gäller detta Prot. 1988/89:5 partiets representanter i konstitutionsutskottet — tidigare har ansett att mani 6 oktober 1988 ett sådant här läge borde kunna ha en fördelning som inte utan vidare garanterar en majoritet för regeringssidan i utskotten. Socialdemokraterna har alltså inför den konkreta situation som nu uppstått i riksdagen helt ändrat uppfattning. skott Olle Svensson och andra socialdemokrater kan naturligtvis hänvisa till att vi från den icke-socialistiska sidan vid tidigare tillfällen då det gällt vpk:s representation inte har varit beredda att avstå platser. Det är i så fall en korrekt beskrivning. Vi har menat att eftersom socialdemokraterna räknar in vpk i sitt regeringsunderlag är det också rimligt att den gemensamma socialistiska sidan har ordnat upp den interna fördelningen. Det har också gått i de lägen då socialdemokraterna ansett sig ha särskild nytta av vpk:s representanter, dvs. när socialdemokraterna har varit i regeringsställning. Däremot har man inte varit lika angelägen om vpk:s representation när det socialdemokratiska partiet har varit i opposition. Återigen har vi en minoritetsregering. Jag vill betona det. Det framställs ofta som om vi har en majoritetsregering i vårt land. Vi har inte det. Vi har en minoritetsregering, som jag dock antar räknar med stöd från vpk i riktigt avgörande frågor. Det blir alltså ett slags regeringsblock. Nu har en situation uppkommit då vpk enligt de regler som gäller i riksdagsordningen på egen hand klarar sin utskottsrepresentation. Men vi har fått in ett nytt parti, miljöpartiet, i riksdagen. Partiet har förklarat att det inte vill räknas in i den ena eller andra grupperingen. Partiet vill alltså inte utan vidare räknas in i det socialdemokratiska regeringsunderlaget. Vi får väl se hur det går! Då tycker jag att det hade varit rimligt att vi hade tillämpat den princip som socialdemokraterna tidigare så ivrigt förordat, att vi från alla de olika partiernas sida avstått del av utskottsrepresentationen till förmån för miljöpartiet. Man kan naturligtvis säga att det är bekvämt för kammaren och att det kanske också är bekvämt för regeringen att veta att regeringen har majoritet för sina förslag i utskotten. Men man kan kanske inte vara så säker på det, eftersom vpk ingalunda alltid — i varje fall har det varit så tidigare — stöder socialdemokratiska förslag. Trots den lösning som nu är föreslagen kan alltså den situationen uppkomma att de socialdemokratiska förslagen inte blir biträdda i utskotten. Sedan vi nu hade fått denna nya situation hade det varit rimligt om socialdemokraterna hade levt upp till de proklamationer som de tidigare gjort i folkstyrelsekommitténs betänkande och i KU:s betänkande i våras. Vi, som alltså inte ville vara med på att släppa mandat till vpk i det läge då socialdemokraterna räknade in vpk i sitt regeringsunderlag, har insett att situationen nu är ny och har varit beredda att för vår del avstå utskottsplatser. Jag är mycket förvånad över att socialdemokraterna inte har levt upp till sin tidigare deklaration.

Vi kan naturligtvis inte ha det så att vi under alla omständigheter 9 garanterar utskottsrepresentation för alla partier som kommer över 4 9, eftersom vi i så fall då det gäller själva utskottsarbetet skulle hamna i ett orimligt läge. Efter varje riksdagsval, föreställer jag mig, måste det förekomma förhandlingar om hur den här problematiken skall lösas i det uppkomna läget. Jag vill uttrycka den förhoppningen att socialdemokraterna, om det blir liknande tillfällen i framtiden, inte visar samma rigida partiegoistiska attityd som de har gjort i de förhandlingar som nu har förts till slut. Herr talman! Utan någon genuin entusiasm yrkar jag bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det har ju förekommit en förhandling i dessa frågor, där det har lagts bud och motbud. När en förhandling är slutförd brukar de som står bakom förhandlingsresultatet försvara det resultatet. Jag hade nog väntat mig att Birgit Friggebo och Bertil Fiskesjö här skulle ha gett uttryck för litet större entusiasm över den uppgörelse som har träffats. I stället har de inriktat sig på att angripa socialdemokratin. Det talades i detta sammanhang om maktspråk. Jag vill fråga: Vad menar man med maktspråk i detta sammanhang? Såvitt jag förstår kan ingen annan makt avses än den som omtalas i regeringsformens första paragraf, där det sägs att all offentlig makt utgår från folket och att riksdagen är folkets främsta organ. Det ligger väl i linje med väljarnas utslag då, som nu snart sker, en tilläggsbestämmelse införs i riksdagsordningen som möjliggör att alla våra numera sex riksdagspartier kan arbeta i samtliga sexton utskott. Samtidigt kommer de majoritetsförhållanden som finns i utskotten att överensstämma med väljarandel och mandatutfall i riksdagsvalet. Det är en god lösning. Jag yrkar på nytt bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Olle Svensson var förvånad över att jag uttryckte kritik mot det förslag som nu föreligger, visade på de brister som finns och talade om hur vi egentligen hade velat ha det. Vi måste väl ändå ha rätt att få göra en korrekt historieskrivning i de frågor som vi behandlar här i kammaren. Jag har ju i slutet av mitt anförande yrkat bifall till utskottets förslag.

Vi är ju tillsatta just för att granska alla förslag hur de än uppkommer och göra det efter bästa förstånd och i så god enlighet som möjligt med de regler som gäller. Jag tycker att Olle Svensson bollar bort själva grundfrågan. Viicenterpartiet har hela tiden sagt att vi tycker att miljöpartiet skall bli representerat i utskotten. Vad saken gäller är ju metoden. Vi anser att den metod som nu har valts inte är den bästa. Vi accepterar den, men vi tycker av en lång rad olika skäl att det hade varit bättre om vi hade bibehållit 15 ledamöter i utskotten. Det är naturligtvis inte heller tillfredsställande att man i hast ändrar Prot. 1988/89:5 riksdagsordningen på det sätt som nu sker. Men vi har alltså accepterat det 6 oktober 1988 här förslaget och kommer naturligtvis att rösta för det i kammaren, eftersom det på grund av socialdemokraternas motstånd mot en förnuftigare och bättre lösning var omöjligt att uppnå en sådan lösning.
Herr talman! Jag vill erinra om att konstitutionsutskottet har gjort en granskning av förslagen och att vi då har kommit fram till det förslag som nu presenteras för kammaren. Det stöds av tolv av utskottets femton ledamöter. Denna behandling har skett noggrant och under hänsynstagande till olika argument som framförts i debatten. Jag noterar alltså den breda enigheten bakom det föreliggande förslaget och yrkar på nytt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag har med stort intresse lyssnat på debatten mellan den socialdemokratiske företrädaren och de borgerliga partiernas företrädare, och jag kan konstatera att dessa partier, såvitt jag förstår, vad gäller utskottsfrågan under årens lopp har intagit alla kända ståndpunkter, skiftande med de politiska konjunkturerna. För vår del vill jag säga att vi tycker att det är mycket bra att man nu lägger fram ett förslag som ger samtliga partier platser i riksdagens utskott. Jag är mycket förvånad över att Anders Björck kan göra ett så enormt indignationsnummer av denna enkla och praktiska lösning, men jag vet ju att Anders Björck har stor förmåga när det gäller att uppbåda indignation. Från borgerligt håll i övrigt har vi hört gnäll i dag om att den föreslagna ändringen i riksdagsordningen drivits fram alltför snabbt. Men vems fel är det att vi hamnat i den här situationen? Jo, i första hand de borgerliga partitaktikernas. I snart tjugo år har vpk här i riksdagen drivit det självklara kravet att samtliga i riksdagen företrädda partier skall få platser i utskotten och därmed kunna uträtta ett normalt riksdagsarbete. Vårt land har en hög, enligt min mening alltför hög, spärregel för representation i riksdagen. Detta kan leda till att flera hundratusen människors röster icke blir företrädda här i riksdagen. Desto orimligare är det att det har funnits ytterligare en spärregel, nämligen den som gällt utskotten. Praktiskt underlättas riksdagsarbetet, som vi alla vet, om samtliga partier finns representerade i utskotten. Men det är ju inte bara en praktisk fråga. Det handlar också om vår demokrati. Alla partier som är företrädda här i huset skall ha samma rättigheter och skyldigheter. Inget parti skall favoriseras. Inget parti skall diskrimineras. Vii vpk, herr talman, vet verkligen vad vi talar om i den här frågan. Under långa tider har vpk diskriminerats. När de borgerliga partierna hade majoritet här i kammaren utestängdes vi från utskotten. Vi har fått höra från Anders Björck och andra moderater att vi först inte passade i konstitutionsutskottet, men sedan kom vi in där. Sedan passade vi inte i utrikesutskottet, sedan kom vi in där. Sedan har vi inte passat i försvarsutskottet, och där hoppas jag att vi kommer att bli representerade fr.o.m. nästa vecka. Men 9” alltjämt får vi höra från högerledaren Carl Bildt att vårt parti som företräder betydligt över 300 000 svenskar och som, till skillnad från hans eget krympande parti, vinner ökat stöd, inte skulle få vara med och diskutera i normala former hur vi på bästa sätt skall försvara vårt land mot främmande inkräktare. Detta är inte bara oförskämt. Det visar också en nonchalant inställning, herr talman, till demokratins spelregler. Så sent som i våras försökte vpk nå en lösning på problemet med utskottsrepresentationen, men då satte sig de borgerliga partierna ännu en gång på bakhasorna, förhindrade en konstruktiv lösning och författade en gemensam reservation som faktiskt gick ut på att riksdagsmajoriteten skulle återspeglas också i utskotten. Det är denna obstruktionspolitik som skapat de besvärligheter som vi haft här i riksdagsstarten. Samtidigt, herr talman, vill jag ändå med glädje konstatera att det nu föreligger bred enighet kring KU:s betänkande. Fem av riksdagens sex partier har anslutit sig, och endast moderaterna går sina egna vägar. Eftersom detta är riksmötets första debatt vill jag gärna passa på tillfället att välkomna miljöpartiets representanter både till riksdagen och till dess utskott. Jag ser fram emot stimulerande diskussioner med er. Jag tror att ni redan under de resonemang som vi fört under de gångna veckorna om bl.a. utskottsplatserna begripit att det finns olika uppfattningar och värderingar bland, vad ni litet föraktfullt kallar, de fem gamla partierna. Jag vill inte kritisera er för att ni använder det uttrycket, men jag vill säga att jag tror att vi alla skall akta oss för att spela på det primitiva politikerföraktets stämningar, för i så fall kan det gå ganska illa.

Herr talman! Jag vill korrigera Bo Hammar på en punkt. Han fortsätter att odla myten om att det skulle vara vi från den icke-socialistiska sidan som i ett tidigare skede har utestängt vpk från utskottsrepresentation. Så var det inte, det vet ju alla som var med på den tiden. Ni i vpk kunde inte komma överens med socialdemokraterna om hur ni skulle dela på de platser som gemensamt tillföll er.